Herr talman! Nu närmar sig väl den tidpunkt då kammaren äntligen kan fatta beslut i den här frågan — det har ju varit nästan en och en halv dags debatt om hela ärendet. Vi kommer antagligen att fatta ett beslut som innebär en liten, skall vi kalla det uppluckring av TV-monopolet. Det är framför allt genom införandet av närradion som det kan tänkas ske. Sedan får vi antagligen också en ändrad organisation av Sveriges Radio, vilken innebär att vi får fyra olika jämställda programorganisationer. Detta bör kunna leda till en ökad mångfald i etern. Motståndarna till detta förslag hävdar att det gör det väl egentligen inte —-de menar att det bara innebär en ökad byråkratisering — och framför väldigt dunkla resonemang om varför det skulle bli så. Jag vill inte gå in mera på detta nu; jag vill bara hänvisa till vad Daniel Tarschys sade här i kammaren i går eftermiddag. Jag har funnit att ingen socialdemokrat eller kommunist har gjort ens det minsta försök att gå i polemik med vad han sade. Herr talman! Orsaken är antagligen att man inte har några argument att bygga sina påståenden på. Det finns en mängd skäl för att försöka mjuka upp monopolet, framför allt att man bör få en mångfald möjligheter att välja på i etern, att många röster skall få göra sig hörda och att statsmakternas styrande möjligheter skall minska. Vidare börjar det bli mycket dyrt att i dagens läge driva en tidning. Att ge ut även en mycket blygsam tidning med gles utgivning kostar oerhört mycket pengar. Däremot är det med närradion förhållandevis billigt att ge spridning åt åsikter. Över huvud taget kan man säga att etermedia — med viss reservation för TV, men det gäller i alla fall radio — är billiga kontaktmedel. Och den tekniska utvecklingen på området gör att de blir billigare, medan tidningstekniken, trots vissa kostnadsbesparande tekniska landvinningar även där, framgent nog kommer att vara tung. Det är här vi har möjlighet att experimentera och försöka få en närradio. en chans för organisationer att föra fram sina åsikter, på sitt sätt och utan större restriktioner. Det är typiskt att Tore Clacson angriper detta med en speciell vpk-vinkling av det hela. Han är rädd för att lyssnarna själva skall välja program, rädd för att de som vill höra på radio i ett visst ögonblick själva väljer vilket program de vill höra — och det skulle vara ett stort hot mot lokalradion. Själv tycker jag att det är bra att lyssnarna får möjlighet att välja det program de själva vill. Det finns ett område som jag berört i en motion med anledning av den här propositionen och där man mycket väl skulle kunna tänka sig fri etablering och fri sändningsrätt för radio och TV-program. Det gäller sändning av program genom trådsystem. Där finns inga av de tekniska invändningar som med all rätt kan resas i liknande fall när det gäller rundradiosändningar. Genom trådsystem går man förbi den trängsel i etern som finns. Utskottet har nöjt sig med att konstatera att det krävs mer utredning innan man kan gå på den här vägen. Jag skulle vilja uppmana utbildningsministern att fundera på denna fråga, om det inte vore skäl att utreda möjligheterna att på eu helt annat sätt än i dag tillåta trådradiosändningar. Vi kan också se att det i framtiden kommer nya former av redan existerande media, som teledata och teletextsystem. Jag märker att en hel del av mina kolleger redan är ute för att sätta upp begränsningar och regler här. Dot är väl riktigt i så måtto att det gäller att vi är med och inte blir överkörda, men vi skall inte acceptera begränsningar och monopolsituationer bara därför att det gäller nya media, utan vår strävan bör naturligtvis vara att få det så fritt som möjligt. Debatten hittills har varit —- förutom en debatt om organisationen — en värdefull diskussion om demokrati och yttrandefrihet och även i stor utsträckning om vad programmen bör innehålla. Men i många av inläggen har det funnits en underton som gjort mig litet oroad. Det har varit en förmyndarmentalitet; man vill bestämma vad tittarna och lyssnarna skall få Radions och tele Radions och televisionens fortsatta för program. Jag måste erkänna att jag faktiskt tror på människornas möjligheter att själva avgöra vad de vill se eller höra på. Men då gäller förstås att se till att de program som de vill se eller lyssna på sänds. Dot är helt riktigt — jag ställer mig bakom vartenda yttrande här om detta — att vi har skyldighet att tillgodose minoriteternas intressen. Att det måste göras är helt oundvikligt. Men det förtjänar påpekas att Sveriges Radio/TV också har skyldighet att sända program som den breda allmänheten önskar och vill ha. Man kanske skall ta bort pekpinnar och skolmästarattityder litet mer än vad man gör i dagens läge. Det finns en kanal i radion, P 3, som nog egentligen är den populäraste, den som uppenbarligen tilltalar väldigt många människor. Det verkar som om man från radions sida närmast är litet bekymrad över denna popularitet och försöker styra över vissa program till andra kanaler. Och man slänger in typer av program i P 3 som egentligen inte hör hemma i en kanal av P 3:s karaktär. Enligt min mening är det en ganska onödig rädsla man visar för att folk vill lyssna på vad man sänder. Däremot finns det skäl att hoppas att vi får en ganska snabb utbyggnad av P 4. Jag tror och hoppas nämligen att lokalradion snart kommer att kräva så pass mycket utrymme att den inte riktigt får plats i kanal 3 utan att den tillsammans med utbildningsradion behöver en egen kanal. Kanal 3 kunde då få gå tillbaka till att vara en kanal för lätt musik. Jag tror att det finns ett mycket stort behov av det. Och om det finns ett stort behov av något är det faktiskt Sveriges Radios skyldighet att se till att det behovet tillgodoses.

Herr talman! Ett av de påståenden som cirkulerat i debatten om den nya organisationen av Sveriges Radio är att klyvningen skulle leda till en ökad byråkratisering. Georg Andersson talade i går om kostnader av storleksordningen 20 milj.kr. om året, om 100 nya anställda och om behov av avsevärt större lokaler. De siffrorna bygger på vissa kalkyler som gjorts vid Sveriges Radio, kalkyler som dock inte dirckt gäller den framlagda propositionen utan som gjorts tidigare i ett annat sammanhang. Herr talman! Det här är kalkyler som bygger på vissa bestämda förutsättningar: att man skall dubblera och tredubbla vissa stabsfunktioner och servicefunktioner. Men det är inte några exakta kalkyler. Sådana går inte att göra på grundval av propositionen, eftersom regering och riksdag inte ger några direktiv om de nya företagens inre uppbyggnad. Företagen själva kommer således att ha stor frihet att bestämma hur de vill använda resurserna. i vilken utsträckning de vill etablera separata funktioner eller samsas om gemensamma funktioner eller köpa tjänster utifrån. Företagen kan också själva avgöra hur de skall fördela resurserna mellan administrativa stödfunktioner å ena sidan och det direkta programarbetet å den andra. Här finns det plats för precis de avvägningar som företagen själva vill göra. Ingenting i propositionen tvingar fram en ökad byråkratisering. Det finns heller ingen annan grund för att påstå att en klyvning måste leda tillen byråkratisering. Det finns faktiskt, som jag påminde om i går, en ganska omfattande forskning kring orsakerna till byråkratisering, och i den är det framför allt två hypoteser som visat sig hållbara. Den ena är att byråkratiseringen tilltar med växande storlek — ju större en organisation blir, desto mer tenderar den till att byråkratiseras. Den andra hypotesen gör gällande au det framför allt är en fråga om åldrande —- ju äldre en organisation blir, desto mer resurser koncentreras på rent administrativa funktioner. Vad socialdemokraterna säger är cmellertid precis tvärtom. De tror att mindre organisationer blir mer byråkratiska än större. Det mindre företaget skulle ha behov av en proportionellt sett större administrativ apparat än det större. Herr talman! Detta stämmer faktiskt inte med vad vi vet om andra företag i olika branscher och andra myndigheter. Det var mot den bakgrunden som jag i går frågade Georg Andersson om det fanns något belägg för den socialdemokratiska teorin om att mindre organisationer är mera byråkratitunga än större organisationer. Jag konstaterar nu, som också Torkel Lindahl gjorde för en stund sedan, att det inte har vankats något svar på den frågan. Vi får väl uppfatta det så att socialdemokraterna har nedlagt sin talan på den här punkten.

Herr talman! Jag ber kammaren om överseende för att jag tar ytterligare någon minut i anspråk, men Daniel Tarschys envisa frågor kräver ett svar. Socialdemokraterna har inte lagt ned sin talan. Vi kommer att rösta för våra reservationer. Daniel Tarschys är teoretiker, det kan jag konstatera. Han vill ha en teori till grund för vårt påstående att den nya organisationen blir dyr och byråkratiscrad. Låt mig än en gång konstatera att det är oansvarigt av regeringen att lägga fram förslag till en omfattande omorganisation utan att ens besvära sig med att beräkna de ekonomiska konsekvenserna. Under utskottsarbetet har för oss presenterats övertygande material från Sveriges Radios ledning, från distriktschefer och från personalorganisationerna om ekonomiska konsekvenser och andra allvarliga följder av regeringsförslaget beträffande ny organisation. Vi kan inte vifta bort deras argument med hänvisning till herr Tarschys teorier. Vi måste och vill se praktiskt på de här problemen. Jag tycker att också herr Tarschys borde söka markkontakt i den här frågan och försöka se till de praktiska konsekvenserna. 55 Radions och televisionens fortsatta De borgerliga partiernas representanter, med undantag för Eric Enlund såvitt vi nu känner till, vill driva igenom en omfattande förändring av organisationen för Sveriges Radio. Jag tycker att de då är skyldiga att redovisa de administrativa och ekonomiska konsekvenserna. Men alla dessa problem skjuter man över till Sveriges Radio och säger att Sveriges Radio självt får klara ut dem — utan att ens ge Sveriges Radio ekonomiska resurser för att klara de ekonomiska konsekvenserna av en omorganisation. Jag tycker att det är upprörande. Utbildningsministern sade I går att han inte sett några kostnadsuppgifter om vad omorganisationen skulle innebära. Är inte detta ganska häpnadsväckande? Är det inte departementschefens skyldighet aut införskaffa kostnadsuppgifter och beräkningar till grund för sina egna förslag? Eller har man också i departementet litat på herr Tarschys teorier? Det kan bli förödande för programverksamheten och därmed också för publiken. Jan-Erik Wikström sade i dag i replik till Olof Palme att regeringen velat lösa problem. Men jag konstaterar att i verkligheten har herr Wikström och regeringen I övrigt skapat en rad nya problem. och herr Tarschys teorier ger verkligen ingen lösning på de problemen. Slutligen ett tillrättaläggande ytterligare en gång. Här upprepar herr Tarschys det felaktiga påstående som herr Wikström gjorde i går, nämligen att de beräkningar som Sveriges Radio har presenterat beträffande konsekvenserna av en omorganisation skulle avse ett helt annat förslag än det som nu ligger på riksdagens bord. Låt mig konstatera: Vi har fått beräkningar från Sveriges Radio efter det att propositionen framlades. De beräkningarna är grundade på det som bedöms bli följden av propositionens förslag — ingenting annal.
Herr talman! Jag har i dag på morgonen varit i kontakt med Sveriges Radio, och där bekräftade man att de uppgifter som har presenterats gällde ett tidigare förslag. Vidare sade man att det inte går att lägga fram exakta kalkyler beträffande effekterna av propositionen, just av den anledning som jag tidigare anförde, nämligen att propositionen inte ger några detaljföreskrifter om hur de nva företagen skall bygga upp sin organisation. Regeringen och riksdagen anvisar anslag till de nva företagen men föreskriver inte hur dessa i detalj skall bygga upp organisationen. Att bygga upp organisationen är en uppgift för personalen och företagsledningen. Det är det som är själva poängen i ett system, där man inte försöker detaljreglera Sveriges Radio. Det går av den anledningen inte att komma viftande med siffror som 20 milj.kr. eller 100 nya anställda eller att tala om mycket större lokaler, som Georg Andersson gör. Frågan om avvägningen mellan administrativa resurser och programresurser, om den inre konstruktionen och huruvida man skall bygga upp separata funktioner eller ha gemensamma funktioner eller köpa tjänster utifrån är uppgilter för företagen själva. Det är ingenting som riksdag och regering föreskriver. Herr talman! Georg Andersson har ett visst förakt för teorier. Jag kan förstå det. när de teorier som han själv ansluter sig ull är så illa underbyggda. Men nu är det faktiskt så, som jag tidigare sagt, att det finns en omfattande forskning som stöder teorin att större organisationer tenderar att bli mer byråkratiska än mindre, och äldre mer byråkratiska än nya. Jag har därför av Georg Andersson begärt att få reda på vilka belägg som stöder hans teori om att mindre organisationer skulle vara mer byråkratiska än större. På det svarar Georg Andersson genom att säga att han tycker illa om teorier. Det tycker jag, herr talman, inte är något vidare starkt argument.

Herr talman! Det är nu ett år sedan vi här i kammaren diskuterade och beslöt om utformningen av den nya högskolan. Vi kan alltså nu se tillbaka på det första årets erfarenheter. Det är naturligtvis ännu för tidigt att dra några bestämda slutsatser om hur reformen utfallit. Mitt intryck är emellertid först och främst positivt. Den nya högskolan har under sitt första är fungerat i huvudsak efter de riktlinjer vi avsett. Bland de positiva faktorer jag särskilt vill peka på är att de nva organen från regionstyrelser vill linjenämnder redan från början funnit sina uppgifter och arbetat väl. De miänniskor som utifrån kommit till högskolans styrelser och nämnder har på kort tid blivit nyttiga för högskolan. Därmed har ett av syftena med högskolereformen uppnåtts: att sprida besluisbefogenheter ull lokala och regionala organ. Viktiga beslut om utbildningens innehåll kan i dag fattas på lokal nivå. I en ekonomisk situation som fordrar omprövningar är det dessutom särskilt viktigt att beslut om sådana kan fattas lokalt. Huvudintrycket av det första året med den nya högskolan är alltså positivt. Inkörningssvårigheter har naturligtvis funnits. och jag vill gärna pussa på detta tillfälle att uttala min uppskattning av alla dem — lärare. administratörer och förtroendevalda som trots svårigheterna ändå lojalt strävat efter att pe 89 högskolan en så god start som möjligt. Det första årets erfarenheter har också visat att det kan finnas anledning att företa omprövningar och förändringar i den nya högskolan. Den visar bl.a. att systemet med poäng för föreningsmeriter missgynnat kvinnorna. Fler min har kunnat åberopa sådana föreningsuppdrag som ger poäng. Syftet med de nya antagningsreglerna var att underlätta för nva grupper att vinna tillträde vill högskolan, bl.a. kvinnor. Om erfarenheterna från den första terminens antagning står sig, är jag därför beredd att kigga förslag om att föreningspoängen slopas. Även om erfarenhet från eu förhållandevis omfattande arbete inom föreningslivet kan vara av värde för högskolestudier, får den enligt min mening inte ges en sådan tyngd att det motverkar syftet med antagningsbostämmelserna. En av de frågor som kvarstår att lösa gäller frågan om ett enhetligt huvudmannaskap för högskolan. Genom högskolereformen har begreppet högskola fått en vidare innebörd än tidigare. Till den grundläggande högskoleutbildningen har förts en rad utbildningar som från de studerandes och arbetsmarknadens synpunkt är jämförbara eller utgör alternativ till varandra. Ungefär en tredjedel av pkutserna i högskolan står under kommunalt huvudmannaskap. Drygt hälften av dessa avser sjuksköterskeutbildning, medan den andra hälften utgörs av utbildningar som tidigare drevs inom gymnasieskolan. Huvudmannaskapsfrågan har många sidor och behöver få en allsidig belysning. Det är t.ex. uppenbart att för de utbildningar med kommunalt huvudmannaskap som tidigare hörde till gymnasieskolan försvårar det anslagssystem som där gäller den friare resursanvändning som skall känneteckna högskolan i övrigt. Flera steg på vägen mot ett enhetligt huvudmannaskap har redan tagits. Så finns tex. ett principbeslut om att den kommunala fritidspedagoglinjen skall upphöra och ersättas med statlig utbildning. Gnder nästa år upphör imagningen till den kommunala internatföreståndarlinjen i och med att en ny statlig linje, linjen för kost och näringsekonomi, inrättas, om riksdagen bifaller regeringens nu föreliggande förslag. Herr talman! Jag övergår nu tull att svara på en fråga. Lars Gustafsson har frågat mig hur långt förberedelsearbetet för att tillsätta utredningen om enhetligt huvudmannaskap för högskolan har kommit och när utredningen kan ullsättas. Regeringen har under innevarande år följt utvecklingen av frågor som rör den kommunala högskolan. Dessa frågor är både tekniskt komplicerade och av stor principiell och ekonomisk räckvidd. Arbetet med direktiv till utredningen har bedrivits parallellt. Jag räknar med av utredningen kan ullsättas inom kort. Utredningen skall arbeta förutsättningslöst. Den kommer att få ett mycket omfattande problemområde att bearbeta. Det är nödvändigt att belvsa vilka fördelar och nackdelar från statlig resp. kommunal synpunkt som är Högskolereformerna har i mycket varit organisatoriska reformer. Det blir då mycket talat om organisation och yttre former. Det får emellertid inte skymma det förhållandet avt organisationen och förändringarna i den syftar tull att göra utbildningen så bra som möjligt. Det är därför glädjande ati frågan om utbildningens innehåll nu kommer alltmer i förgrunden. Utbildningens internationalisering har varit föremål för ett stort intresse inte minst från universitets och högskoleämbetets sida. Tyvärr har vi ännu inte kunnat göra den ekonomiska satsning på det här området som UHÄ förordat och som vore berättigad. Jag vill dock ullägga att högskoleverksamhetens internationalisering också måste ses som en reguljär omvandlingsprocess och finansieras med medel som ställs ull högskolans förfogande under bl.a. sektors och fakultetsanslagen. Alla förändringar behöver inte hetler kosta pengar. Efter högskolereformen kan man genom lokala beslut öka de internationella momenten i olika utbildningar och t.ex. byta ut svensk litteratur mot utländsk. Jag vill också vid detta tillfälle uttala min tillfredsställelse över utskottets grundliga arbete med utbildningshuvudtiteln. Och jag är glad att kunna konstatera att det råder en betydande enighet i frågorna om den högre utbildningen. Det ger ett gott underlag för dei fortsatta arbetet med att förverkliga mälen för den nya högskolan. I två viktiga avseenden finns skilda uppfattningar. Det gäller den fria sektorn I högskolan och anslagen tll forskningen. Vad gäller den fria sektorn kvarstår de uidigare motsättningarna. Regeringen har här forufarande bedömningen att ett fritt tilträde ull en del av högskolan har ett stor värde, särskilt för de nya grupper som vi vill skall söka sig ull högskoleutbildning. Herr talman! I deta sammanhang övergår jag tll att svara på en fråga. Universitets och högskoleämbetet har I sitt vtitrande över universitetets framställning frumhällit att behov visserligen föreligger av vtterligare resurser för det fria området. Detta behov är emellertid enligt ämbetets bedömning inte större än att det bör vara möjligt för universitetet att inom ramen för tillgängliga resurser vidta sådana åtgärder att undervisningen kan klaras av under våren. En följd härav kan emellertid enligt ämbetet bli att universitetet senare kan behöva ett resurstillskott. Regeringen, som i detta avseende har anslutit sig till universitets och högskoleämbetets bedömning, har därför inte nu ansett sig böra lägga fram förslag till riksdagen om tilläggsanslag. Detta ställningstagande har under hand meddelats universitetet. Vad sedan gäller forskning är regering och opposition överens på en punkt och en väsentlig sådan — nämligen om behovet av ökade satsningar på forskning och utveckling. Men det är beklagligt att det skulle behövas en ekonomisk kris av en sådan svårighetsgrad som den vi just upplever i Sverige för att denna insikt skulle komma. Det gäller även den nuvarande oppositionens företrädare. Jag är knappast imponerad av den insats man gorde I regeringsställning för ati stärka forskningen. Jag skulle naturligtvis gärna ha sett avi det funnits mer pengar till forskning i årets budget — liksom tll en rad andra angelägna områden. En upprustning av viktiga basresurser och en förstärkning av forskningen har dock skew: förra året främst av forskningsråden och i år av fakulteternas basresurser. Satsningar på forskning och utbildning är till sin natur långsiktiga. Det är just därför så nödvändigt att resursförstärkningarna sker jämnt och över hela fältet. Det behövs både nva forskartjänster. en bas av biblioteks och laboratorieresurser och rörliga medel hos forskningsråden och motsvarande organ. I en situation där medlen till nya satsningar är mycket begränsade är det nödvändigt att prioritera hårt. Jag har i min prioritering utgått från den bedömning man haft på universiteten och inom UHÄ. Där var man ense om att det absolut nödvändigaste var att förstärka universitetens basresurser. Det gäller alltså pengar som kan an vändas till luboratorieutrustning, bibliotek och annan materiel liksom till att köpa specialtjänster. Jag har därför i år liksom förra året avsatt medel till en förstärkning av fakulteternas basresurser — i år med drygt 7 milj.kr. inom en reformram på 20 milj.kr. Vi har på det sättet sökt kompensera den urholkning som under senare är har skett av universitetsforskningens basresurser. Vi får inte för behovet av målinriktad forskning eftersätta grundförskningens behov. Dirför är det så viktigt att en upprustning sker av alla delar av forskningsorganisationen. Universietsforskningen maste allud vara basen i forskningssamhället. Den är nödvändig också för att utbilda de forskare som sedan skall arbeta med av forskningsråd och andra finansierade projekt. Vid sidan av denna förstärkning av fakulteternas basresurser sker också andra angelägna förstärkningar. Nio nya professurer tillkommer. Universitetet i Linköping får medel att bygga upp en för svenska förhållunden unik verksamhet — temaorienterad forskning. Man bör också hålla i minnet att utbildningshuvudtiteln inte redovisar regeringens hela satsning på forskning och utveckling. Betydande summor satsas också under andra huvudtilar som industri, social och arbetsmarknad. Och kammaren har nyligen behandlat en proposition om teknisk forskning och utveckling och beslutat anslå ytterligare 65 milj.kr. ull teknisk forskning och utveckling och vtterligare 120 milj.kr. ull energiforskning. Som jag tidigare sade är vi i stort överens om att det nu är nödvändigt att salsa på forskning och utveckling. Man har sagt att forskningen är den mest dynamiska faktorn 1 samhällsutvecklingen. Den är en investering för framtiden. Jag vill gärna understryka detta. De forskningspolitiska frågorna är viterst aktuella. Förslagen från forskningsrådsutredningen och forskarutbildningsutredningen har nu remissbehandlas. och regeringen skall i höst ta ställning ull dem. Vi står alltså inför

Herr talman! Eftersom statsrådet Wikström i sitt inledningsanförande också besvarade två frågor som jag ställt börjar jag med att tacka statsrådet för svaren. och jag gör ett par korta kommentarer till dem. Jag tycker det är bra att utredningen nu tillsätts. Man skall väl inte hårdra sådana formuleringar som ”inom kort”, men jag noterade att statsrådet i ett annat fall för någon dag sedan, då det gällde ulläggsdirektiv och man ville ha en precisering av uttrycket "inom kort”, i sitt svar sade ”före sommaren”. Jag kan ju fråga om det är möjligt att nu också få en motsvarande precisering. Sedan över till den andra frågan, som gillde Uppsala universitets framställning om vtterligare medel till det fria området. Jag tvcker att svaret ger klart besked när det gäller det här budgetåret, men jag vill gärna peka på en formulering i UHÄ:s skrivelse den 15 mars 1978 till regeringen.

Jag hoppas givetvis att det inte förhåller sig på det sättet, men jag ivcker att formuleringen är något oklar, och jag undrar om statsrådet har någon kommentar till den. Jag har knappast någon anledning att gå i polemik med eller kommentera vad statsrådet Wikström i övrigt anförde i inledningen till sitt anförande. Jag noterar emellertid att statsrådet när der gäller meritvärderingen kom in på problemet med föreningsmeriter och tydligen var beredd — under vissa förutsättningar — att eventuellt tå bort den typen av meriter. Jag vill för egen del säga att man kanske ändå får fundera litet mer och skaffa sig mer erfarenhet av den här meriten. Det är ju relativt nytt att föreningsarbete får räknas som merit. och man kanske bör ha litet mer td på sig innan man röjer för mycket I de här meritbestämmelserna. Jag är alltså en aning mer skeptisk än utbildningsministern till att med relativt kort varsel ta bort den meriten. Det fanns ändå en vettig grundtanke när den infördes. Det är beklagligt att det sedan kan ha missbrukats på en del häll, men det vore olyckligt om det ledde till att man retativt snabbt tar bort den. Jag vill redan nu göra den kommentaren. men jag är helt på det klara med att man naturligtvis från tid ull annan får ompröva sådana här meritregler och meritkomplex. Sedan kom statsrådet Wikström in på den betydande enighet som har rått i utbildningsutskottet men noterade de två viktiga undantagen, nämligen den fria sektorn och forskningen. Jag kommer in på det senare och har därför ingen anledning att just nu göra några kommentarer speciellt till det som utbildningsministern anförde. Statsrådet sade bl.a. att han inte är imponerad av s-regeringens tidigare insatser I forskningssammanhang. Vi i den här salen — från alla håll — kanske kan vara överens om att vi under vissa perioder inte har uppmärksam mat stödet till forskningen på det sätt som vi borde ha gjort. Det är ett ansvar som får bäras av ganska många av oss. Det blir anledning att verkligen återkomma till forskningsfrågorna, som statsrådet sade. när forskningsrådsutredningen och forskarutbildningsutredningen lägger fram sina resultat. Då får vi tillfälle alt föra en mer omfattande diskussion om de frågorna. Jag har alt notera att vi socialdemokrater i utbildningsutskottet har reserverat oss mot den borgerliga utskottsmajoriteten på 13 punkter i betänkandet när det gäller anslag ull högskola och forskning. En grupp reservationer gäller utbildningens och forskningens organisatuion. En annan grupp gäller medel till forskning. I anslutning ull den första gruppen reservationer, om utbildningens och forskningens organisatation, skall jag tå upp det fria utbildningsområdet, där motsittningarna kvarstår, som statsrådet Wikström konstaterade. Vi yrkar däri reservationen I att man skall infoga det s.k. fria utbildningsområdet i det planceringssystem som räller i övrigt inom högskolan och att detta skall ske från budgetåret 1979/80. Vi har samma uppfattning I denna fråga som riksdagsbeslutet 1975 var eu uttryck för och som vi anmälde i reservation år 1977. Jag vill nu ta upp problemet ur två aspekter — en kan man kalla utbildningspolitisk och en annan kan man kalla mer administrativ. Jag börjar med den utbildningspolitiska. Vi har från soctaldemokratiskt håll tidigare betonat utt der är nödvändigt med ett sammanhållet planerings och resursfördelningssystem för hela högskolan. Ett sådant fanns skisserat 1 1975 års högskoleproposition och. kanske något urholkat, i 1975 års riksdagsbeslut. På grundval av det utarbetade den centrala organisationskommittén. H 75, ett mera detaljerat förslag. Dewuta bröts sönder genom den borgerliga majoritetens förslag år 1977 om det s.k. fria området. som blev riksdagens beslut. Utgångspunkten för vår kritik mot ett fritt område som sädant är följande: Vi anser all både individernas efterfrågan och samhällets behov skall resurser. Det leder också till en ojämlikhet i själva planeringsförutsättning och forskning arna mellan olika delar av högskolan, något som försvårar och förrycker planeringsarbetet på både kort och lång sikt. Vi kritiserade från socialdemokratiskt häll också valet av fritt område. Här konstaterade bara utbildningsministern att det fria området borde motsvara de dåvarande mera allmänna studiekurserna inom de ämnesområden vid de filosofiska fakulteterna som då hade friu tillträde på grund av den s.k. automatiken. Både själva principen om ett frit område och speciellt valet av kurser för detta friu område blir ett starkt konserverande instag i högskolereformeringen och baseras på ett mycket traditionalistiskt sätt att väga olika utbildningars angelägenhetsgrad. De traditionella, nästan enbart humanistiskt och samhällsvetenskapligt inriktade områdena skall alltså ha absolut prioritet. en ynnest som inte tillkommer några andra sektorer. Vi har också från socialdemokratuiskt håll udigare varnat för att ov fritt område, valt på det sätt som den borgerliga majoriteten nu gjort. skulle äventyra högskolereformens syfte att tillgodose nya utbildningsbehov hos nya grupper och på nya orter. Visserligen har det bara gått en kort tid än — ett läsår — och man skall naturligtvis alluid vara försiktig i sina bedömningar. men redan nu kan det konstateras at det fria området expanderat mest vid de redan väl etablerade storstadsuniversiteten. Den som gör det konstaterandet är UHÄ, och det gjordes redan i höstas. Det visar att en prioritering av de kurser som det fria området inrymmer också innebär en prioritering uv de redan etablerade högskoleorterna. Den utvecklingen tycker jag står i dålig samklang med 1975 års intentioner. Jag förnekar inte att det fria området vidgar tillträdet till högskolan. Men ett vidgat tillträde är bara en del av högskoleutbildningens demokratisering. En annan och enligt vår uppfattning minst lika viktig det är breddningen och differentieringen av utbildningsutbudet. så att det svarar mot behov och önskemäl hos alla de grupper som ingår i den nya högskolans rekryteringsunderlag. Detta senare hjälper det fria området nästan inte alls till med. begränsat som det är till nästan enbart traditionell universitetsutbildning. Man kan säga att det fria området i detta avseende inte bara är neutralt utan rent av negadvt. Mera finns i och för sig att anföra mot det fria området från våra utbildningspolitiska synpunkter, men det sagda får räcka för tillfället. Jag går så över till några administrativa aspekter på det fria området. Även i detta avseende anmäler sig problem. Jag tänker då inte på sådana problem som hänger ihop med att systemet är nytt och således inte intrimmat. En del av t.ex. anmälnings och antagningsprocedurerna hör dit. Sådant kan säkerligen 'n putsas av och bli bättre. 9 Jag tänker däremot på själva de grundläggande procedurerna. Dir har vi då först och främst den procedur varigenom vuerligare medel för det fria området skall äskas när alla andra vägar är prövade. Den proceduren innebär att högskoleenheten i fråga skall göra en framställning som skall passera regionstyrelsen för vitrunde. UHÄ för vtiurande, regeringen för eventuell propositionsskrivning och slutligen riksdagen för beslut. Även med färm expediuon av skickliga tjänstemän på alla nivåer så torde ca tre månader vara ett minimum. Då har nästan hela den terminen gåu för vilken framställningen gjorts. Detta rimmar illa med allt det atom kamp mot byråkratisering som de borgerliga fört både i opposition och i regeringsställning. Det rimmar också illa med all den kritik som från borgerligt håll under årens lopp riktats mot U 68:s och H 75:s förslag, diir man kritiserade de många nivåer som olika ärenden skulle genomlöpa. Lägger man tull nyss uppräknade nivåer från högskoleenhet tll riksdag också ett antal nivåer inom respektive högskoleenhet. som uppenbarligen måste bli inblandade. så slår de borgerliga här utan tvivel rekord i antal nivåer. Mer byråkratiskt kan det väl inte gärna bli. Och här går det inte att skylla på intrimning. Här är ju avsikten att ärendet skall vandra hela vägen. Hiär behöver vi inte heller spekulera om det blir på det sätt jag refererat. Vi har redan erfarenhet, dels från höstterminen 1977. dels från vårterminen i år, som statsrådet Wikström delvis själv har demonstrerat I sitt svar till mig på min fråga om Uppsala universitets framställning. Hela denna procedur för tilldelning av medel till det fria området skapar en osäkerhet hos högskoleenheter och framför allt institutioner — en osäkerhet som består långt in på läsåret. Osäkerheten rör bl.a. personalens anställningsförhållanden, utbildningsutbudets omfattning och inriktning och undervisningens uppläggning. Det lär ha sagts från ansvarigt håll att denna osäkerhet under lång tid mera är tworeusk och att högskoleenheterna it praktiken kan utgå från att uilläggsmedel beviljas. Oläigenheterna skulle alltså inte behöva bli så stora enligt detta synsätt. Härtill är då först att säga, att det från principiell synpunkt inte är tillfredsställande att en myndighet skall kunna utgå från att alltid få sina äskanden beviljade. Sedan kan vi nu notera att inte heller i detta avseende behöver vi spekulera. Också här har vi redan erfarenhet. Den talar emot att osäkerheten enbart skulle vara teoretisk. Må vara att det kanske alltid blir en viss tilldelning av medel, men hur stor den blir kan vil ändå inte vara givet på förhand för varje högskola och varje Insutution. Tilldelningsproceduren hösten 1977 visar deta. Högskoleenheterna begärde ca 26,5 milj.kr. Regionstyrelserna tillstyrkte ca 21 milj.kr., UHÄ tillstyrkte ca 18 milj.kr., och regeringen föreslog drygt 12 milj.kr.. vilket riksdagen biföll. Så har vi exemplet från denna vår. där Uppsala universitet begärde ytterligare drygt I milj.kr. Regionstyrelsen tillstyrkte detta, UHAÄ avstyrkte och regeringen har, som statsrådet Wikström nu redovisat. gjort samma bedömning som UHAÄ och därför inte förelagt riksdagen förslag i ärendet. Inte kan väl den väntan. som Uppsala universitet nu fått genomlida, ha bidragit till en bättre planeringssituation för Uppsala universitet och för de berörda — Nr 150 institutionerna där. Onsdagen den Men inte nog med den långa, byråkratiska process som institutioner och 24 maj 1978 högskolor genomlider i samband med framställning om viterligare medel för det fria området. Dessförinnan skall en rad andra åtgärder ha vidtagits inom Anslag till högskola institutionerna beträffande bl.a. undervisningens uppläggning, inom och forskning högskolan med omfördelning av resurser och inom regionen, också med omfördelning av resurser. Sammmantaget gör allt detta att mycken tid får sättas av för hela denna organisatoriska process — en tid som annars skulle kunna användas till konstruktivt nytänkande om bl.a. utbildningsutbud och undervisningsformei Vad jag nu anfört visar att det fria området, även från administrativ synpunkt, är en dålig innovation, som högskolor och institutioner verkligen får slita med. Till den första gruppen av reservationer om utbildningens och forskningens organisation hör också reservationen 3 om massmedieforskningens organisation. Vi yrkar där från socialdemokratiskt håll avslag på propositionen och hemställer om ett nytt förslag i huvudsaklig överensstämmelse med massmedieforskningsutredningens förslag. Detta förslag möttes av en mycket positiv remissopinion. Det har således stötts av de medieverksamma, av Förenade landsortstidningar och A pressen, av UHÄ och av ett flertal myndigheter, intresseorganisationer och folkrörelser. Särskilt de tvärvetenskapliga seminarierna har många remissinstanser bedömt som mycket viktiga genom att de förstärker forskningsorganisationen. Utbildningsministerns negativa inställning i detta avseende är något förvånande. Den bygger av formuleringarna att döma inte på ekonomiska skäl utan tycks vara av mer principiell natur. Propositionens formulering, att det finns risk för koncentration av massmedieforskningen till seminarierna, låter något underlig. Om seminarierna är tvärvetenskapliga garanterar det väl Just en bredd, där olika vetenskaper bidrar med sina speciella vinklingar. Tvärvetenskaplighet är ett ofta använt ord i forskningsdebatten. Den eftersträvas på många håll. Den kan förvisso tillgodoses på olika sätt. Men när det nu kommer ett väl underbyggt förslag där tvärvetenskaplighet byggs in, anser vi socialdemokrater att man borde ha biträtt detta förslag. I reservationen 4 om temaorienterad forskningsorganisation i Linköping yrkar vi från socialdemokratiski håll aut det redan nu fattas ett principbeslut om fortsatt utbyggnad med två teman från den 1 juli 1980. Motivet är att vi anser en viss bredd på temaforskningen nödvändig för att säkra ett genomslag för detta nya organisationssätt. Det är viktigt att det i Linköpingsregionen skapas ett underlag för forskningsanknytning för all grundläggande utbildning. Detta når man först om alla de fyra teman som UHÄ föreslagit kommer till stånd. Ett principbeslut nu om även de två ytterligare temana skulle av planeringsskäl vara önskvärt.

Jag använde medvetet uttrycket ”kan vara”, därför att det inte under alla omständigheter är givet att forskning automatiskt för med sig bättre mänskliga tivsvillkor. Det beror på vad forskningsresultaten används till och vem som använder dem. Länge ansågs väl teknisk och naturvetenskaplig forskning som relativt oproblematisk, seu från samhällets synpunkt. Tilltron till denna forskning var också tidigare stark när det gällde möjligheterna att förbättra människors villkor. Under senare år har emellertid insikterna vuxit om de negativa följderna av hur tekniskt-naturvetenskapliga forskningsresultat utnyttjats. Det är lätt att då vända sig emot all forskning och allt utvecklingsarbete, främst då det tekniskt-naturvetenskapliga. Det vore emellertid olyckligt om vi drog den konsekvensen av vad vi ser omkring oss av vanvettiga militära rustningar, av nedbrytande arbetsmiljöer, av kortsiktig kommersiell rovdrift med miljö och natur m.m. Detta bör i stället sporra till ökad satsning på teknisk och naturvetenskaplig forskning men parad med humanistisk, samhällsvetenskaplig och medicinsk forskning för att bevaka att utvecklingen framöver sker i former som är social acceptabla. Grundforskningen kan och bör inte styras, men användningen av dess resultat i tillämpad forskning, utvecklingsarbete och direkt praktik måste på ett bättre sätt än tidigare underkastas demokratisk kontroll och styrning. I det socialdemokratiska budgetalternativet har skapats utrymme för de satsningar på forskning som jag tidigare nämnde. Den borgerliga majoriteten bestrider inte det berättigade i våra förslag. Tvärtom säger den borgerliga utskottsmajoriteten att förslagen är välmotiverade och att den i stora detar kan instämma i vad vi anfört till stöd för våra förslag om ökade satsningar på forskning. Men sedan kommer det lilla tråkiga, nämligen det statsfinansiella läget. Därför måste man avstyrka våra motionsyrkanden med hänvisning till det. Nu kan ju allud en hänvisning ske till det statsfinansiella läget. Visserligen är detta s.k. läge ovanligt dåligt just nu — det kan jag hålla med den borgerliga majoriteten om — men när tror ni det blir bättre? Hur länge skall ni hänvisa till det? Borde ni inte resonera tvärtom i stället och säga att nu, I ett dåligt ekonomiskt läge. gäller det att bygga upp för framtiden. Och att satsa på forskning är att satsa på framtiden. Detta sätt att resonera skulle ha varit en bättre metod att möta våra förslag än det sätt på vilket de nu bemötts. I samband med forskningsavsnittet vill jag också passa på att framhålla — Nr 150 vikten av satsning på arbetsvetenskapen. I år föreslår utskottet enhälligt en Onsdagen den professur i industriell ergonomi i Linköping med inriktning mot bl.a. 24 maj 1978 verkstadsindustrins problem. Föregående år inrättades en professur i arbetsmiljöteknik i Lund. Inte minst mot bakgrund av vad jag tidigare sade om forskning för att förbättra människans livsvillkor tycker jag att det är angeläget att satsningen på det arbetsvetenskapliga området fortsätter de kommande åren. Jag hoppas att det som hittills skall kunna ske i relativ enighet mellan olika grupperingar. Jag ber att med det anförda få yrka bifall till reservationerna 1-5 och 7-14 på den socialdemokratiska utskottsgruppens vägnar. Det finns dessutom en reservation nr 6 till utskottets betänkande, och den reservationen står jag ensam för. Den gäller en omfördelning av medel inom anslaget Lokala och individuella linjer och enstaka kurser. Innebörden av det förstaget är, att jag yrkar att 700 000 kr. skall överföras från anslagsposten Till regeringens disposition till anslagsposten Stockholms högskoleregion. Motivet är i korthet följande. Från läsåret 1978/79 inlemmas de åtta konstnärliga högskolorna i Stockholm i högskoleorganisationen. I budgetpropositionen beräknas en förstärkning av utbildningsresursen för anslaget Lokala och individuella linjer och enstaka kurser med 9,4 milj.kr. Dessa medel avses fördelas mellan högskoleregionerna enligt samma princip som föregående budgetår dvs. 1977 79, vilka över huvud taget inte tillhörde högskoleregionen 1977/78. Stockholmsregionen bör därför enligt min mening tillföras ett extra belopp. Jag yrkar av det skälet bifall till reservation 6.

Herr talman! Lars Gustafsson frågade om utredningen om enhetligt huvudmannaskap kan tillsättas före sommaren. Ja, om det går riktigt bra med slutomgången i regeringskansliet, kan det ske. Men det är bäst att erkänna att det finns några knäckfrågor i direktiven som ännu inte är lösta. Lars Gustafsson undrade också hur det blir med den fortsatta hanteringen av Uppsalaärendet. Det är förutsatt att högskolorna innan de kan få extra medel måste vidta omdispositioner och andra åtgärder. Det ingår därför i systemet att justeringar av resurstilldelningen kan behöva göras i efterhand. Man kan således få ersättning för tidigare åtgärder av tillfälligt slag om det visar sig nödvändigt. Detta gäller generellt och är inte något speciellt för det aktuella Uppsalafallet. Planeringssystemet för högskolan är så konstruerat att det finns möjligheter att ha en sådan långsiktig resursplanering.
Herr talman! Får jag då tolka statsrådets svar på frågan så att man kan hamna i den situationen att vid vissa tillfällen behöver ärenden rörande medel till det fria området inte underställas riksdagen, medan de i andra fall behöver underställas riksdagen? Jag utgick ifrån att de alltid skulle underställas riksdagen, men jag tolkar faktiskt statsrådets svar här som att det inte alltid behöver bli fallet.

Herr talman! Regeringen har ett bemyndigande i form av en resurs på det här området, men enligt min mening bör man, om man använder det, i efterhand anmäla det för riksdagen. Herr talman! Utbildningsministern framhöll i sitt inledningsanförande att han betraktade den utveckling som skett sedan högskolereformen genomfördes förra året som mycket positiv. Inom vänsterpartiet kommunisterna delar vi nu inte riktigt den uppfattningen. Vi var inte heller med om det beslut som riksdagen fattade om det gamla U 68. Vi betraktar det förslaget inte som en reform till fördel för arbetarklassen utan som en reform för att stärka kapitalets makt över utbildningen. Därför har vi i anslutning till årets budgetproposition väckt en rad motioner, som gäller såväl utbildningen i dess helhet som särskilda utbildningslinjer och särskilda grupper studerande. Jag skall här inte ta upp de enskilda kraven, utan huvudsakligen uppehålla mig vid huvudlinjerna i våra motioner. I vår motion 378 har vi lagt fast en strategi, främst avsedd att förändra den nuvarande snedrekryteringen till högskolan. Vi har sagt att för att denna snedrekrytering skall kunna förändras krävs en i grunden förändrad högskola —- en demokratiserad högskola, där de studerande och övriga där verksamma får ett ansvar och ett inflytande över sin egen arbetsplats. Vi har sagt att det krävs att de studerande får förbättrade ekonomiska möjligheter. I dag är det oftast en omöjlighet för exempelvis en lönarbetare att överge sitt jobb till förmån för studier av rent ekonomiska skäl. Återkommande utbildning skall inte vara en kostnad utan cen rättighet. Vi har krävt förändrade antagningsbestämmelser, som bättre gynnar arbetarklassen och dess barn. Här vill regeringen snarast gå motsatta vägen och i stället — det fick vi ånyo höra av utbildningsministern i dag — på sikt avskaffa föreningsmeriterna. Som jag sade redan i den frågedebatt vi hade för några veckor sedan, tror vi att det vore väldigt olyckligt att avskaffa föreningsmeriterna. Vi ser det som ett steg på vägen mot att också avskaffa arbetsplatsmeriterna. För vad är exempelvis ett långvarigt fackligt arbete annat än en form av arbete? Vi har vidare krävt att betygen skall avskaffas på alla nivåer liksom det förfärliga studielämplighetsprovet, som ju bara gynnar vissa grupper. Vi har slutligen —- men det är inte minst viktigt — krävt att innehållet i den nya högskolan skall demokratiseras, att kurserna och deras innehåll skall inriktas på att ta upp de arbetandes krav och behov och inte storfinansens. Det sistnämnda förutsätter att riksdagen drar upp ramarna för högskolornas Nr 150 verksamhet, men att de studerande i högre grad än f.n. får besluta om Onsdagen den kursuppläggning och liknande. Det förutsätter också au kårobligatoriet 24 maj 1978 avskaffas. Den senare frågan har stötts och blötts i en rad år. Nu skriver utskottet att ett förslag om kårobligatoriets avskaffande skall komma till 1978/79 års riksmöte. Det är naturligtvis positivt att man äntligen lagt fast en tidpunkt, men jag skulle gärna vilja efterlysa hur avskaffandet skall gå till och vilken inriktning det skall få, så att det inte drabbar de studerande. De krav vi har tagit upp avstyrks samtliga av utskottet. Särskilt anmärkningsvärt tycker jag det är när det gäller just snedrekryteringen och demokratiseringen. Vi har visserligen bara ett års erfarenhet av den nya högskolan, men detta år visar ändå att den sociala snedrekryteringen består, särskilt vid de spärrade utbildningarna. Erfarenheterna har också på flera håll visat alt besluten fattas över huvudet på de studerande eller mals ner i en allmän byråkratisk gröt utan möjlighet att konkretiseras och ge utslag på själva utbildningen. Herr talman! I vår partimotion 1197 tar vi upp forskningen och dess inriktning. Vi har där ånyo fört fram kravet på en medveten forskningspolitik från statsmakternas sida. De resurser som i dag ges till forskning och utveckling försvinner i ett ogenomträngligt system av administrativa instanser och intresseinriktningar. Vi har, det medges, också inom detta område haft en rad statliga utredningar, men ingenting konkret har kommit fram. Utskottet aviserar att man först vill avvakta remissopinionen. Det kan i och för sig vara förståeligt, men man måste väl efter alla dessa år ändå ha skapat sig en uppfattning om forskningen, om det faktum att riksdagen så gott som helt saknar inflytande på det området, om att forskningen i de flesta fall inte är inriktad på folkflertalets behov. Detta gäller det industriella området, där vi i en rad andra sammanhang utvecklat behovet av en teknisk forskning som skall syfta till medveten teknologisk förnyelse av industrin, och det gäller det sociala området, där man grovt försummat just arbetarklassens behov exempelvis inom det psykiatriska fältet. Det gäller den kulturpolitiska forskningen, där rovdrift får och fått försiggå i fråga om arbetarklassens historia och miljö, medan företagens och industrimagnaternas är föremål för ständiga skildringar. Vänsterpartiet kommunisterna anser att hela forskningen måste demokratiseras, att riksdagen bör få till uppgift att varje år fastlägga dess allmänna ramar men att därefter inom dessa ramar demokratiska beslutsformer genomförs ute på institutionerna och inom den offentliga sektorn så att besluten om forskningen fattas kollektivt. Då skall även de lokala fackliga Organisationerna ha rätt att utse en representant. Om man t.ex. tar upp temaforskningen i Linköping, ställer vi oss naturligtvis positiva till en tvärvetenskaplig samhällsinriktad forskning. Men tvärvetenskapen får inte vara ett mål i sig. Til syvende og sidst kommer det ju an på vilken det av samhället som forskningen knyter an till, om den knyter an till lönarbetarnas, fackföreningarnas och folkrörelsernas behov. Det är detta vi åsyftar. I Linköping skulle exempelvis en temaorienterad forskning 101 kunna inriktas på att bryta den militära dominansen över sysselsättningen genom en alternativ produktion. En annorlunda forskningsinriktning och en demokratiserad beslutsprocess måste självfallet också ha sin förankring i grundutbildningen, så att motsvarande förändringar genomförs där. Herr talman! I anslutning till forskningsområdet har jag väckt en särskild motion. Det finns många eftersatta behov, och ett som på senare tid fått ökad uppmärksamhet är det jag tagit upp i motionerna 883 och 884. Jag har där pekat på att forskningen inom preventivmedelsområdet är helt otillräcklig, att resurserna är splittrade och att forskningen så gott som uteslutande är inriktad på kvinnorna. Nuvarande s.k. säkra metoder för kontraception är inte ofarliga utan innebär risker för kvinnorna. Alla kvinnor kan inte använda vare sig p-piller eller spiraler - hur många har man i dag ingen uppfattning om. Att peka på dessa risker med p-piiler och spiraler kan lätt missförstås. Så fort man vågar antyda att de har biverkningar blåses det snabbt upp och man får en motreaktion från två håll, dels genom att många slutar använda sig av medlen med en oönskad graviditet som följd, dels genom att en rad läkare och experter går ut i det delvis goda syftet att motverka en sådan reaktion och berömmer medlens förträfflighet. Herr talman! Vi efterlyser här en mer nyanserad debatt. Det är ett faktum att dessa metoder har biverkningar — det kan vi inte komma ifrån. Samtidigt är det riktigt att dessa risker naturligtvis är mindre än vid en graviditet eller abort. Men det är klart otillfredsställande att kvinnorna bl.a. för att få större rätt till sin egen kropp tvingas utsätta sig för mer eller mindre allvarliga risker. Det är klart otillfredsställande att kvinnorna tvingas utgöra någon form av försökskaniner åt en svensk och internationell läkemedelsindustri, som under årens lopp gjort sig miljardvinster på oss kvinnor. Samtidigt avsätter man inga ordentliga resurser för att utveckla alternativa metoder. Dagens forskningsvärld är helt mansdominerad — det märks inom många områden. Man kan ta smärtlindringen vid förlossning som ett exempel på vilken tid det tog att över huvud taget få fram några effektiva metoder — och de har ändå inte slagit igenom i praktiken i dag. Utskottet säger som svar på vår motion att riksdagen inte bör uttala sig för en prioritering av just detta område framför andra ämnesområden. Medel till forskningsråden bör endast i undantagsfall anvisas till särskilda ändamål, säger utskottet. Självfallet bör inte riksdagen gå in och detaljreglera, men samtidigt kan ju inte riksdagen helt frånhända sig rätten att fatta beslut om medlen. Naturligtvis måste riksdagen förbehålla sig rätten att i vissa fall gå in och se till att eftersatta områden tas upp. Preventivmedelsforskningen är ctt sådant område. Mot bakgrund av den sammansättning forskningsråden har, lär vi i annat fall aldrig få en ordentlig satsning på detta för kvinnofrigörelsen så oerhört viktiga område. En relativ enighet har, efter den samlade kvinnoopionens tryck, kunnat uppnås här i kammaren om åtminstone nödvändigheten av smärtlindring. Jag hoppas att samma resultat kan uppnås vad gäller preventivmedelsforskningen, så att en omfattande forskning kommer till stånd som skulle göra det möjligt att få fram ofarliga metoder för såväl kvinnor som män. Bara det faktum att man knappt har kommit i gång Nr 150 med en forskning också för männen borde ju stämma till eftertanke. Onsdagen den Slutligen, herr talman, föreslår vänsterpartiet kommunisterna i motionen 378 att åtgärder bör vidtas för att möjliggöra studier på högskolenivå på de Anslag till högskola största invandrarspråken. Eit yrkande med samma innehåll och syfte finns i motionen 878. Bakgrunden är mycket enkel och för oss kommunister självklart, nämligen att invandrarna är diskriminerade när det gäller möjligheter att bedriva högskolestudier. Om möjligheter att bedriva högskolestudier på de stora invandrarspråken skapas, skulle detta innebära att högskolan öppnas för många vuxna invandrare och för många ungdomar som kommer hit till Sverige efter avslutad grundutbildning i sina hemländer. Det skulle också på ewt betydelsefullt sätt kunna bidra till att lösa de mycket stora och akuta problemen när det gäller tillgången på tolkar, framför allt tolkar med speciell kompetens, exempelvis inom sjukvården, rättsväsendet och socialvården. Däremot — och det anser jag vara viktigt att påpeka —skulle högskolestudier på invandrarspråk inte förändra situationen för de invandrarbarn som får sin grundläggande skolutbildning här i landet. Även dessa är diskriminerade i fråga om möjligheterna att bedriva högskolestudier. men det beror på helt andra förhållanden. Invandrarbarnen kommer nästan utan undantag från arbetarklassen, och arbetarklassen är som helhet satt på undantag beträffande möjligheterna att bedriva högskolestudier. Till detta kommer de språkliga problem som bl.a. leder till halvspråkighet och gör att invandrarbarnen har sämre möjligheter att tillgodogöra sig skolundervisningen. För att komma till rätta med detta krävs bl.a. att man genomför en obligatorisk hemspråksundervisning, vilket vpk har krävt vid upprepade tillfällen här i kammaren. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga i betänkandet behandlade vpk-motioner. och forskning

Herr talman! Den nya högskolan har nu verkat i knappt ett år. Det är naturligtvis en alltför kort tid för att man skall kunna dra några mera bestämda slutsatser av hur den har fungerat. Ett allmänt intryck är nog ändå att den har fungerat relativt bra. Man måste ha i minne att det var en genomgripande reform som sattes i funktion. Vi har fått en organisation med en ny och mera decentraliserad beslutsprocess. Allmänföreträdare och yrkeslivsföreträdare har kommit med i ledningsorganen. Vi har också fått ett ökat lokalt ansvarstagande och en regional planering som tidigare inte fanns. Flögskoleutbildningen har byggts ut på flera orter i landet. Vi har fått ett helt nytt anslagssystem och ett nytt anmälningsförfarande för de studerande samt ett ökat regionalt ansvar vad gäller forskningsanknytningen. för att nu nämna några av de tyngre delarna i sammanhanget. Det vore märkligt om allt detta nya kunde fungera oklanderligt i samma ögonblick som det sätts i gång. Inkörningsproblem och barnsjukdomar finns alltid. 103 Utbildningsutskottet har vid besök ute i landet kunnat notera en i långa stycken positiv inställning hos dem som är verksamma inom högskolan. Bl. a. gäller detta yrkeslivs och allmänföreträdarnas medverkan i linjenämnder och högskolestyrelser. Det bådar gott när det gäller att nå det syfte som avsågs med denna organisation, nämligen en ökad förståelse på ömse håll och därmed en bättre anpassad utbildning. Det samspel som alltid måste finnas mellan lärosätena och verksamheten utanför dessa kommer att främjas med den organisation vi nu har. Visst är det omständligt med en organisation där många skall vara med och fatta beslut, men det gäller att så snart som möjligt hitta arbetsrutiner som ger nödvändig smidighet i det dagliga arbetet samtidigt som målsättningar och mera Övergripande frågor är förankrade i beslutande organ. Detta kan knappast ha hunnit finna sina former på den korta tid som gått. Anmiälningssystemet har utsatts för hård kritik, och det inte utan orsak. Det gick snabbt att få erfarenheter härvidlag, och UHÄ tillkallade redan hösten 1977 en arbetsgrupp för översyn av systemet. I januari i år kom också ett förslag om att en bestämmelse skall införas i högskoleförordningen om att en enskild sökande vid ett och samma tillfälle får antas till utbildningsprogram om högst 30 poäng per termin, om inte speciella omständigheter föreligger som motiverar någonting annat. Regeringen har också beslutat i enlighet med UHÄ:s förslag. Härigenom kan en ökad stabilitet uppnås och en bättre överensstämmelse mellan anmälningar och påbörjade studier komma till stånd. Frågan följs med uppmärksamhet. och om det visar sig nödvändigt att företa ytterligare förändringar får dessa prövas. Jag hävdar i motsats till vad som sägs i motion 753 att det finns planeringsmässiga skäl för en anmälningsskyldighet till det fria området inom högskolan. Utskottet har också avstyrkt motionen med hänvisning till de åtgärder som har vidtagits. Anmälningssystemet kan synas erbjuda inkörningsproblem — det gör det. Men för att den fria sektorn skall fungera krävs det att vi har ett anmälningssystem som ger så stor överensstämmelse som möjligt mellan anmälningar och faktiska studerandestarter. Fungerar inte det, fungerar inte heller den fria sektorn, och då ökas de problem som Lars Gustafsson påvisade och som har samband med den beslutsprocess som skall till när det gäller huruvida extra medel skall betalas ut eller inte. Följaktligen har anmälningsförfarandet en viktig funktion i det sammanhanget. Reservationernas antal i betänkandet kan lätt ge intryck av stor oenighet i utskottet. Så är icke fallet. Snarare är det så att utskottet är i hög grad enigt. De flesta av reservationerna handlar om ökade anslag. Andra talare från utskottsmajoriteten kommer senare att närmare och mera i detalj gå in på reservationerna. Låt mig bara säga att det som egentligen skiljer är att socialdemokraterna anser sig ha mera pengar att satsa på forskning etc. än regeringen och utskottsmajoriteten kan ta fram. Om behovet av ökad satsning råder inga delade meningar. I det sammanhanget är det intressant att notera vad det tidigare mångåriga regeringspartiet upptäckt. Ett och ett halvt år efter det att man lämnat över regeringsansvaret finner man utifrån sin oppositionsställning att det behövs — Nr 150 upprustning både här och där, inte minst på forskningsområdet. Jag håller Onsdagen den med om att det finns behov. Det föreligger en eftersläpning. Under tidigare år 24 maj 1978 har förvisso funnits möjligheter att satsa kraftigare. Men så har icke skett, trots framställningar i riksdagen och trots betydligt bättre statsfinansiella möjligheter än vad som för dagen råder. Det är ett faktum som man nu endast kan konstatera. Något vid sidan av det nu aktuella betänkandet kan det vara lämpligt att påminna om den nuvarande regeringens inställning till teknisk forskning och utveckling —det hör ju ändå samman med dagens ämne.I propositionen om STU, styrelsen för teknisk utveckling, föreslås att STU för nästa budgetår skall få 365 milj.kr. Det är en ökning med 25 26 jämfört med föregående år. Den hårdnande internationella konkurrensen och det höga svenska kostnadsläget ställer ökade krav på produktförnyelse i svensk industri. Denna produktutveckling har avgörande betydelse för näringslivets konkurrenskraft och därigenom för dess möjligheter att skapa nya arbetstillfällen. Det har således på kort tid hänt en hel del på detta viktiga område. och det är bra att det är en allmän uppslutning kring de här viktiga frågorna. Jag går över till att något kommentera reservation nr I som behandlar den s.k. fria sektorn för tillträde till högskolan. I riksdagsbeslutet från 1975. som byggde på en proposition av den socialdemokratiska regeringen. konstateras att planeringen av den grundläggande högskoleutbildningen skall syfta till att tillgodose såväl individens behov av utbildning som samhällets behov av utbildad arbetskraft. Lars Gustafsson erinrade om det tidigare i dag. Enligt 1975 års beslut skall resurserna för grundläggande högskoleutbildning faställas under största möjliga hänsyn till tendenser i individernas samlade efterfrågan på högskoleutbildning. Utskottet upprepar detta nu. Enligt detta beslut fanns det anledning räkna med att resurser totalt sett skulle komma att anvisas i sådan utsträckning att den som så önskar kan få utbildning inom de delar av högskolan ull vilka tillträde tidigare varit fritt. Föredragande statsrådet den gången erinrade i propositionen om att svårigheter kunde uppstå vid en oväntat stark tillströmning av studerande. Hållfastheten i dessa uttalanden och beslut blev aldrig prövade eftersom riksdagen i fjol kompletterade med den s.k. fria sektorn. De svårigheter som föredragande statsrådet 1975 förutspådde kom snabbare än någon anat, och det blev konstruktionen med den fria sektorn som fick bli lösningen av dessa svårigheter. Jag vill dock erinra om den procedur som skall till innan ytterligare medel tillskjuts. Högskolorna måste göra omdisponeringar och utnyttja tillgängliga resurser på olika sätt innan extra medel kan erhållas. Man kan säga att detta är en krånglig och omständlig procedur, men den ger dock möjlighet att bereda flera anmälda studerande tillträde till utbildning. Det blev alltså en starkare studerandetillströmning första året till den nya högskolan än vad som förutsattes. Orsakerna kan, som utskottet påpekar. 105 vara flera. Den intensiva informationskampanjen om den nya högskolan kan vara en orsak. De nya och vidgade behörighets och urvalsreglerna kan vara en annan. De har för många äldre öppnat möjligheter att komma i åtnjutande av högskolestudier, frimst då bland utbudet av enstaka kurser av vilka många finns inom det fria området. En av den nya högskolans bärande principer, nämligen den om återkommande utbildning, har sannolikt härigenom främjats. Det år som gått har också kännetecknats av en begränsad tillgång på arbetstullfällen. Det finns anledning anta att detta också kan ha ökat tillströmningen till utbildning. I stället för att gå utan arbete har man studerat, kort uttryckt. I motionen 737, som reservationen 1 ansluter till, framhålls att et fritt utbildningsområde för med sig praktiska svårigheter. Till cn del kan jag hålla med om detta, och då upprepar jag vad jag sade nyss om anmälningssystemet. Som jag tidigare talat om har regeringen redan vidtagit förändringar härvidlag, och därmed är underlaget ull den kritik som framförs i motionen till stor del borta. Jag vill i sammanhanget gärna understryka angelägenheten av att konstruktionen med den fria sektorn framöver blir föremål för ständig översyn. Det gäller såväl avgränsningen av denna som reglerna för vad som kan krävas av högskolorna i form av omdisponcering och omfördelning av resurser, innan extra medel kan erhållas. Frågan om omdisponcring av resurser inom resp. högskolor måste enligt min uppfattning uppmärksammas över huvud taget. oavsett det fria området. De ekonomiska förutsättningarna är sådana att detta verkligen krävs. Jag är medveten om att detta endast kan ske på längre sikt, och jag är övertygad om att man vid de större enheterna — det är ju dessa det närmast gäller, eftersom det är där de stora resurserna finns — inser nödvändigheten härav. I reservationen 6, som Lars Gustafsson talade för såsom ensam rescervant, föreslås att av de medel som står till regeringens disposition 700 000 kr. skall specialdestineras till Stockholmsregionen. Utskottet har avvisat den tanken med motiveringen att det inom alla sex regionerna finns önskemål om och bärande motiv för att få extra tilldelning av medel. Det kan knappast vara möjligt för riksdagen att biträda ett sådant förslag med hänsyn till att en total bedömning avseende hela riket bör göras, när fördelning av medlen skall ske. Om någon region har starkare underbyggda krav än andra eller om speciella omständigheter kommer in i bilden, bör detta självfallet beaktas vid fördelningen av medlen. Så några ord om den yrkestekniska högskoleutbildningen. En lång rad motioner om lokalisering av YTH till olika platser i landet behandlas i detta betänkande. Utskottet avstyrker samtliga med hänvisning till att UHÄ:s utvärdering av den pågående försöksverksamheten med YTH fortskrider och beräknas vara klar i sådan tid att frågan kan behandlas i budgetpropositionen 1979/80. De hittills gjorda erfarenheterna från pågående försöksverksamhet torde vara övervägande positiva. Utbildningen vänder sig till nya grupper med relativt svag grundutbildning men med lång arbetslivs och yrkeserfarenhet. En viss stödundervisning har fått lämnas med i allmänhet gott resultat. Det är här också fråga om grupper med stark lokal bundenhet. I Nr 150 samband med en enkel undersökning, men dock en undersökning. bland de Onsdagen den studerande vid den verkstadstekniska linjen i Karlskrona svarade 19 av de 30 24 maj 1978 eleverna där att om utbildningen inte anordnats i Karlskrona eller på någon plats inom rimligt reseavstånd därifrån, så hade de inte kunnat delta i utbildning av detta slag. Det är värt att notera och bör vara en vägledning i det fortsatta arbetet med lokaliseringen av denna verksamhet. Det är begripligt att det avgivits många motioner i detta ärende, men vi måste avvakta utvärderingen av den försöksverksamhet som redan är i gång. Regionstyrelserna har på UHÄ:s uppdrag gjort en angelägenhetsgradering avseende eventuellt kommande utbildningslinjer inom YTH. I det sammanhanget har förutsättningarna för olika linjer prövats. Det gäller att klara själva utbildningen på en viss ort och aut se till att det finns tillgång till resurser av olika slag, och det är dessutom inte minst viktigt att en linje som anordnas på en viss ort har en motsvarighet, en ganska stor sådan, på arbetsmarknaden i denna orts omgivning. Vi har runt om i landet stora yrkesområden som kräver vidareutbildning, och det finns anledning anta att UHÄ i sina fortsatta överväganden beaktar vad regionstyrelserna härvidlag kommit fram till i förberedelsearbetet. Vi har nu en högskola med ett högst varierande utbildningsutbud. På flera orter pågår det en utbyggnad, och jag tror inte att det viktigaste är att det går så snabbt som möjligt. Det anses måhända så på sina håll. men det viktigaste är att få en så fast grund som möjligt att bygga på, alt ha så väl underbyggda beslut som möjligt när det gäller nya kurser och linjer. Det måste finnas en fast ryggrad i verksamheten och så småningom möjligheter till anpassning av kursutbud för att täcka de behov av utbildning som varierar från ort till ort men som också kan skifta inom samma ort från tid till annan. Det går nog att uttrycka en förhoppning om att vi är på rätt väg även om, som sagt. endast ett år har gått.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
Herr talman! Herr Elmstedt tog återigen upp frågan om huruvida det fria området är en komplettering av 1975 års beslut eller om det är någonting annat. Att döma av herr Flmstedts formulering är det bara fråga om cen komplettering. Utbildningsministern har använt andra uttryck som visar att han på ett helt annat sätt än herr Elmstedt är medveten om att det har vidtagits en principiellt viktig förändring. Jag tycker att det är underligt att utskottets talesman fortfarande lever i den föreställningen att det här rör sig om en komplettering. I själva verket har man infört en helt ny princip. Jag kan inte förstå varför man på eu visst område skall låta en ny princip gälla. Här skall alltså enbart de studerandes efterfrågan fälla avgörandet, och samhällets behov tas inte med i beräkningen. Det måste bli snett när man har så olika planeringsförutsättningar för olika delar av högskolan. Detta framgår redan nu av den korta erfarenhet vi har. | 107 Om nu olika förutsättningar skall gälla för olika delar kan man fråga sig varför just det område som enligt den gamla automatiken innebar ett fritt tillträde skall bevaras. Det här betyder utan tvivel ett konserverande och traditionalistiskt inslag i högskolan, som gör det svårare att omdisponcera utbildningsutbud och utbildningsbehov till nva områden. När man sedan säger att underlaget för en del av kritiken mot det fria området bortfaller, därför att det gjorts korrigeringar när det gäller antagnings och anmälningssystem, vill jag notera att jag inte syftade på dessa områden i min kritik mot det fria området. Jag talade hela tiden om den grundläggande procedursvårigheten, nämligen den fastställda ordningen som är avsedd att vara en lång procedur. Man skall begära nya medel när resurserna är uttömda. Här kvarstår alltså kritiken. Avsikten måste väl vara att det här skall vara en krånglig procedur. Kritiken står alltså kvar och korrigeras inte med det här anmälningssystemet. Utskottet skriver att det inte har möjlighet att bedöma om Stockholmsregionens medelsbehov blir bättre eller sämre tillgodosett än andra regioners. Man kunde ju försöka ta reda på den saken och inte bara säga att man inte kan bedöma frågan. När man vet att de åtta konsthögskolorna i Stockholm, vilka inte varit med i bilden förut men nu införlivas i högskoleorganisationen. måste det väl behövas ett resurstillskott. Med den vetskapen hade det varit lätt att göra en bedömning.
Herr talman! Avvägningen får göras vid fördelningen av den del av anslaget som står till regeringens förfogande. Då förutsätter jag också att man väger in de speciella förhållanden som kanske finns i Stockholm. När det gäller det fria området har både jag och andra sagt att det ständigt är föremål för översyn. Skulle det verka konserverande som Lars Gustafsson misstänker kan man reglera förhållandet, eftersom frågan kommer tillbaka varje år vid arbetet med budgetpropositionen.

om tillströmningen av elever skulle bli betydligt högre än man räknat med och planerat för. Som jag sade i mitt inledande anförande blev det beslutet aldrig tillämpat i praktiken eftersom det ändrades 1977. Ingen vet hur man skulle ha förfarit i det läge som hade uppstått, om 19735 års beslut hade gällt. Man skulle då ha haft mängder av studerande, vilkas problem på något annat sätt hade måst lösas, eftersom det redan det första året råkade bli en stark tillströmning. Det är det problemet som det heta handlar om.
Herr talman! Jag noterar naturligtvis med tacksamhet att herr Elmstedt säger att denna översyn över det fria området skall göras så snart som man finner skäl till det, och jag tycker att det redan föreligger sådana skäl. Speciellt - Nr 150 när det gäller avgränsningen är det bra, om man redan på ett tidigt stadium tar Onsdagen den upp detta till övervägande. Vidare får jag hoppas när det gäller reservationen 6 24 maj 1978 att regeringen då den får möjlighet att pröva den där upptagna frågan inte bara som utskottet skall säga, att man inte har förutsättningar att bedöma om Stockholmsregionens medelsbehov blir bättre eller sämre tillgodosett, utan att man verkligen studerar frågan och inte släpper den ifrån sig lika lättvindigt som utskottet gjort. Den fråga som Claes Elmstedt tog upp. vad som skulle ha inträffat om 1975 års system — låt mig kalla dei så — skulle ha mött de besvärligheter som det nuvarande har konfronterats med, kan man spekulera över. men jag skall inte göra det. Det är egentligen ganska fruktlöst. Jag noterade med tillfredsställelse att inte heller Claes Elmstedt försökte ge sig in på några tolkningar av vad detta skulle ha medfört. Det är nämligen så — och det är den ständiga svårigheten när två förslag står mot varandra och det ena vinner — att bara det ena blir prövat i verkligheten. Därför har man ingen basis för en jämförelse, och det blir nästan meningslöst att ta upp sådana funderingar. Vad vi nu har är det fria området i dess nuvarande tappning, och det är det vi har kritiserat. Vi kommer att fortsätta att göra det, både av rent principiella skäl och av vad jag vill kalla de administrativa skälen. Jag ser inte någon framkomlig väg att ändra procedurskälen, om man inte vill korta av hela proceduren. Men när man har bestämt sig för av låta det gå ända upp till riksdagen, får man leva med det alternativet. Att göra proceduren mindre krånglig är såvitt jag förstår detsamma som att föra ned beslutanderätten beträffande dessa medel till lägre nivåer. Men då reser sig andra problem, som jag inte vet om den borgerliga majoriteten är beredd att möta. Under sådana förhållanden kan man börja fundera över vem som egentligen ytterst skall besluta om nya medel. Jag undrar därför om inte den borgerliga sidan på den punkten sitter i en rävsax.
Herr talman! Det är naturligtvis helt riktigt att det inte finns någon anledning att spekulera över hur det skulle ha blivit om ett förslag, som aldrig genomförts, hade prövats i verkligheten. Vi har bara knappt ett års erfarenhet av det nuvarande systemet, och jag vill säga till Lars Gustafsson att jag är den förste att understryka angelägenheten av att det sker en ordentlig genomgång av hur detta system kan fungera i fortsättningen. Det vore märkligt. om man med en gång skulle ha träffat rätt i ett så pass komplicerat ämne som detta. Vi måste som sagt följa frågan med stor uppmärksamhet och vidta de ändringar som kan vara erforderliga.

110 i dagens betänkande, under alla förhållanden om den mest principiella. Man kan beklaga att striden skall behöva fortsätta efter det avgörande som fattades vid föregående riksmöte. Angelägenhetsgraden i försvaret för den fria sektorn är hög för oss moderater, något som vi aldrig stuckit under stol med. Allufrån U 68-tiden motsatte vi oss en totalspärrad högskola. Vår linje var klar och entydig och slutstationen på resan blev den fria sektorn. Vad den borgerliga regeringen efter regeringsskiftet 1976 hann, ville eller kunde ändra på i högskolereformen var bara detaljer, några större och några mindre. Vad som främst tillskapades var den fria sektorn, och det var som jag ser saken en punktering, om också inte särskilt explosionsartad, av den totalspärrning av högskolan som debatten rört sig om i åratal. Förändringen åstadkoms — åtminstone delvis — efter påtryckningar av en i stort sett enig studerandeopinion. Det tycker jag att vi skall hålla i minnet när vi diskuterar den fria sektorn. Ni socialdemokrater har inte varit nöjda med vad ni lyckats åstadkomma från era förutsättningar och utgångspunkter i fråga om den nya högskolans organisation och arbetssätt, trots att det ni åstadkommit förvisso inte varit litet. I dag ställer ni helt sonika ytterligare krav och kräver utan prut efter ett års prövotid den fria sektorns avskaffande. Man kanske kan tycka att ni kunde ha lugnat er något.

Är inte generellt sett hela budgetomläggningen boven i dramat, om det nu skall utses någon sådan? Övergången frän ett flertal olika budgetsystem till ett enda enhetligt kunde givetvis inte — vem skulle ha vågat hoppas detta — ske utan både våndor och vådor. För min del tror jag och vågar jag hoppas att när reformerna slagit igenom och kanske modifierats på grundval av vunna erfarenheter och när det nva budgetsystemet fungerar bättre, vilket säkert blir fallet, den fria sektorn också kommer att fungera. Givetvis är jag inte omedveten om att det inte bara är ni på den socialdemokratiska sidan som förordar en totalspärrad högskola. Det gör också en del utbildningsadministratörer, och de gör det därför att en totalspärrad högskola anses underlätta administrationen. Oavsett vilken regering vi har förmodar jag att man på det hållet driver samma uppfattning. Men nu är det ju en gång så, att högskolan är till för de studerande och inte de studerande för högskolan. Den insikten måste i sluttampen leda oss vid vårt beslutsfattande. Jag anknyter härmed alltså till den studentopinion som fanns vid slutdiskussionen i frågan om en fri sektor eller inte. Nu är det emellertid också så, att partierna har olika inställning till olika sidor av högskolereformen. Socialdemokraterna tycker så illa om den fria sektorn att de är beredda att omedelbart riva upp den delen av reformen. Vi moderater är väl inte helt övertygade om ändamålsenligheten i andra delar av reformen, men vi är alltså i motsats till socialdemokraterna inte i dagsläget ute Nr 150 efter alt riva upp någonting, även om vi kan känna skepsis inför vissa sidor av Onsdagen den reformen. Vi ser gärna en del ändringar i de nya reglerna för behörighet och 24 maj 1978 urval av de studerande, och tillgodoräknandet av föreningsmeriter anser vi bör begränsas eller eventuellt slopas, vilket även utbildningsministern var inne på i dag. Det generella anmälningsförfarandet kanske också kan modifieras. Välkänd för denna kammares utbildningsintresserade är min skepsis inför regionstyrelserna — och den synes jag inte ha varit eller vara helt ensam om. Vad som hittills upplevts av dessas verksamhet har inte skingrat min skepsis, även om jag inte vill förringa vad de försökt göra av exempelvis samordningen. De drar emellertid litet väl många miljoner utbildningskronor i underhåll, och staberna är inte heller obetydliga. Men som sagt: Må man arbeta vidare ännu någon tid, innan slutprövningen äger rum! Eventuell vinst måste sättas i relation till kostnader och förlängda beslutsgångar. Likaledes lär vi inte kunna undvika en viss omprövning av sammanslagningen resp. den uteblivna sammanslagningen av tidigare självständiga högskoleenheter. Uppenbart är t.ex. att det finns en del som talar för en självständig högskola i Malmö. Alltför stora enheter har sina risker och sin begränsning, inte minst då geografiska avstånd, om också obetydliga. dessutom spelar in. Å andra sidan är ett otal små enheter på en och samma ort —- även om det är en myckelt stor ort — icke utan problem; liten är ju inte alltid stark i högskolesammanhang! Jag vill inte fördölja att vi på moderat håll fäster förhoppningar vid den pågående utvärderingen av högskolereformen, dvs. utvärderingen av effek terna på universitetens och högskolornas arbete av beslutade organisationsförändringar. Med speciell tillfredsstältelse hälsar vi att utvärderingen om möjligt också skall resultera i förslag som skall syfta till att hävda kvaliteten i den högre utbildningen. Nu har faktiskt tiden omsider nått fram till den punkt — detta framgår av propositionen — där huvudintresset bör riktas på utbildningens innehåll och standard, något som föga beaktades under förarbetena till högskolereformen. Många menar — jag vågar inte själv ha en alldeles bestämd mening — att standarden i åtskilliga ämnen håller på att sjunka ned till gymnasial nivå.

— Men den sortens landvinningar var vi inte precis ute efter i första hand. Forskningen kommer att få en framträdande roll under 1980-talet. säger vicekanslern på UHÄ. I ett par decennier har vi, menar han, prioriterat den breda utbildningen, men nu är det dags att satsa mer på forskningen. Statistiken talar sitt tydliga språk. Det utbildas alltför få forskare i Sverige f. n. Trenden har varit sjunkande i åtskilliga år. Ur rent materiella synpunkter är det mest betänkliga att minskningen 11 bland teknologer och naturvetare är störst. Det kan äventyra vår välfärd, om det är riktigt att denna i inte ringa utsträckning är beroende av forsknings och utvecklingsarbete — något samband finns säkert. Och lika allvarligt är att antalet studerande som tar högre betyg i grundexamen, som ju är basen för forskningsrekryteringen, minskar kraftigt. I den socialdemokratiska partimotionen läggs, som redan berörts, förslag om förstärkningar av resurserna till forskning utöver vad budgetpropositionen anvisar. Jag vill gärna säga att det i och för sig är ett bra förslag som är värt att uppmärksammas. Jag vågar säga att det är omsorgen om statsfinanserna I nuvarande trängda läge som avhållit utskottet från att biträda förslaget. Men det är inte bara pengar som garanterar vår framtida forskning. Det fordras också, som jag nyss berörde, personer — forskare som vill och kan forska. Jag är rädd för att vii vårt skolsystem alltför litet tar vara på teoretiskt begåvade ungdomar. Det gäller alltså att redan på grundskolans högstadium och i gymnasieskolan underlätta för dem som förhoppningsvis, genom huvudsakligen teoretiska studier, kan bli kapabla att hålla uppe nivån på universitetsutbildningen och själva bli de mänskliga resurser i form av forskare på olika områden som skall hjälpa oss att åtminstone vidmakthålla vår materiella och andliga levnadsstandard. Enbart ökade anslag — givetvis helt nödvändiga — hjälper inte i längden. Det säger jag med all respekt för den socialdemokratiska goda viljan att ställa mer medel till förfogande för universitet och forskningsråd. Till slut vill jag säga ett par ord speciellt om massmedicforskningsorganisationen. I budgetpropositionen uttalar sig utbildningsministern i anslutning till massmedieforskningsutredningens betänkande för att denna forskning bör förstärkas och att de fem mål som utredningen uppställt för forskningen bör gälla. Däremot tar statsrådet inte upp förslaget om fyra tvärvetenskapliga seminarier inom högskolan och inte heller förslaget om en särskild massmediedelegation. I stället menar utbildningsministern att det är det humanistisk-samhällsvetenskapliga rådet som skall ha det direkta ansvaret för massmedieforskningens förstärkning enligt de uppställda målen, och medel har beräknats för detta. Därutöver ges en halv miljon till de samhällsvetenskapliga fakulteterna för massmedieforskning med anknytning till journalistutbildningen. Lars Gustafsson hävdar nu på grundval av en socialdemokratisk motion och betänkandets reservation 3 att massmedieforskningen —jag tolkar honom så — vore mera betjänt av fyra tvärvetenskapliga seminarier inom högskolan och vidare av en särskild delegation. Tilltron till det humanistisk-samhällsvetenskapliga rådet som ansvarigt för massmedieforskningen är tydligen ringa: jag vet inte riktigt varför. Remissinstanserna, som Lars Gustafsson berörde. har varit i någon män splittrade. Forskningsrådsnämnden, vars uppfattning stöder utbildningsdepartementets stäliningstagande, måste — menar jag — tillmätas stor betydelse, vilket också har skett i budgetpropositionen. Utskoutsmajoriteten har för sin del inte kunnat finna annat än att massmedieforskningens bredd — observera bredd, en sådan är otvivelaktigt eftersträvansvärd — bäst tillgodoses genom att forskningen bedrivs vid många — Nr 150 olika institutioner och i många olika ämnen. En koncentration, som det har Onsdagen den uttryckts, till fyra seminarier och ett par professurer, som f. ö. inte tagits upp 24 maj 1978 inom högskolan, kan innebära en viss risk för begränsning av forskningsbredden, då all forskning i så fall skulle komma att läggas på dessa fyra seminarier och fyra professurer, eller hur många de nu skulle vara. Men, Lars Gustafsson, vilken organisationsform man väljer är till slut en svår bedömningsfråga, och den absoluta sanningen är här som oftast mycket svår att nå. Vad beträffar den föreslagna massmediedelegationen är jag för min del däremot mera säker på att en sådan skall vi inte ha. Speciella institut och delegationer har vi redan tillräckligt av. De nya forskningsråden med bred kompetens bör numera få ta över ansvaret för uppdykande nya forskningsområden. Att massmedieforskningen hör hemma hos humanistisksamhällsvetenskapliga forskningsrådet är ganska självklart, tycker jag, i synnerhet som rådet redan lämnar stöd till denna forskning och sålunda borde vara väl orienterat om vad det gäller. I anslagsberäkningen har, som jag redan understrukit, hänsyn tagits till att humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet betrotts med det ökade ansvaret för massmedieforskningen. Jag tycker att det är ganska väl ordnat. Jag tycker också att reservationen 3 bör

Herr talman! Ove Nordstrandh beklagade att striden fortsätter, som han sade, om det fria området och han tyckte att det var litet illasinnat av oss att vilja riva upp et beslut som är fattat. Men det här är en punkt där vi var oense redan när beslutet fattades. Den oenigheten består inte i smådetaljer, utan vi är här oeniga om en princip, anser jag. Det leder obevekligen till olika bedömningar, och då ger man inte upp omedelbart utan fortsätter att hävda sin princip. Av det skälet kommer vi att ha delade meningar på den här punkten även fortsättningsvis. Motsättningarna kommer alltså att stå kvar. Man skall i och för sig inte hålla på att märka ord. men jag noterade att statsrådet Wikström sade att detta är en principiellt viktig förändring. Jag håller med honom och tycker att det är ett adekvat språkbruk. Claes Elmstedt sade att det var en komplettering. Nu berikar Ove Nordstrandh debatten med att säga alt det är en punktering av det gamla förstaget. Man skall, som sagt, inte märka ord, men orden komplettering och punktering anger mycket bra de skilda utgångspunkter från vilka herrar Elmstedt och Nordstrandh ser problemet. Det var ett välfunnet ord, herr Nordstrandh, den komplimangen skall jag ge. Det säger rätt mycket om utgångspunkten, och med hänsyn till 113 dessa skilda utgångspunkter kanske också skillnaderna mellan oss kommer att kvarstå. Eftersom det inte är så lång repliktid skall jag bara säga några ord om massmedicforskningen. Vi harlagt tyngdpunkten — det gjorde jag också i mitt inlägg — på de tvärvetenskapliga seminarierna. Jag har litet svårt att förstå varför man nu talar om koncentration. Annars brukar tvärvetenskaplighet vara ett honnörsord, beteckningen för något som man vill eftersträva. När det nu görs ett försök att bygga in tvärvetenskap är det inte heller bra. Jag undrar vari detta bottnar. Jag kan inte se någon risk för koncentration, utan jag ser här tvärtom en möjlighet för olika vetenskaper att komma in och påverka problemen från sina olika utgångspunkter. Det är skälet till att vi tycker att detta är viktigt — att man stärker forskningsorganisationen. Sedan kan jag gärna medge att det kan vara en öppen fråga om man skall ha en delegation eller om arbetet skall utföras inom HSFR — alltså humanistisksamhällsvetenskapliga forskningsrådet. Om herr Nordstrandh läser vår motion noggrant finner han att det där står att vi vill ha ett förslag i huvudsak enligt den modell som massmedieforskningsutredningen har förordat. Det kan ge utrymme för prövning, och jag kan tänka mig att HSFR kan vara väl så bra som en delegation. På den punkten driver inte vi någon bestämd tes.